Herr talman! En god hälso och sjukvård samt goda socialförsäkringar är kanske de viktigaste grundpelarna för den generella välfärdspolitiken. Regeringen har sedan den tillträdde för drygt fyra månader sedan föreslagit eller genomfört en rad åtgärder på dessa områden. Grundpelare kan inte betraktas isolerade från det underlag som stöder dem och håller dem uppe. Utan en god ekonomi som underlag undermineras välfärdens grundpelare. Under 1991 sjönk produktionen med över 15 miljarder kronor. I år väntas den sjunka med ytterligare 3 miljarder kronor. Årets produktion kommer således att vara 20 miljarder kronor lägre än 1990 års produktion, räknat i fast penningvärde. Regeringens åtgärder för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen har därför i hög grad välfärdspolitiska utgångspunkter. Att få i gång den ekonomiska tillväxten är nödvändigt för att man skall kunna klara välfärden. Utan tillväxt blir det vårt att tillföra vården nya resurser. Med sjunkande bruttonationalprodukt blir det t.o.m. svårt att bibehålla de resurser vården har. Utan tillväxt klarar vi i längden inte av att upprätthålla det nuvarande pensionssystemets utfästelser och inte heller att förstärka de delar av socialförsäkringarna där det i dag är problem med finansieringen. Så länge den gemensamma kakan inte växer eller t.o.m. krymper behöver förstås varje ny kostnadskrävande reform betalas genom motsvarande besparing inom andra områden. Jag skall återkomma till detta. Men också om vi bortser från samhällsekonomins krav står det klart att det är nödvändigt med förändringar inom trygghetssystemen. Problemen med socialförsäkringarna är nämligen inte sällan resultatet av felaktiga strukturer. Låt mig ta det kanske värsta exemplet. Under fjolåret växte underskottet i arbetsskadeförsäkringen med en halv miljard kronor i månaden, och vid årsskiftet hade underskottet ackumulerat till 20 miljarder kronor. Om inga förändringar sker, kan man uppskatta det ackumulerade underskottet för 1997 till 80 miljarder kronor i dagens penningvärde. Regeringen har nu föreslagit åtgärder i den budgetproposition som avlämnades föregående månad. Om riksdagen bifaller dessa förslag, kommer underskottet sannolikt att inte öka under budgetåret 1992/93. Mycket tyder också på att arbetsskadeförsäkringen även sett ur den försäkrades perspektiv fungerar illa. Konstruktionen uppmuntrar inte till rehabilitering. Arbetsskadade riskerar att helt i onödan slås ut från arbetsmarknaden, vilket leder till personliga tragedier. Som exempel på ett strukturfel inom socialförsäkringarna är alltså arbetsskadeförsäkringen ultrapedagogisk -- kostnaderna är astronomiska och växer snabbt, samtidigt som själva konstruktionen riskerar att mer stjälpa än att hjälpa den enskilde. Också pensionssystemet innehåller inbyggda problem som gör att det skulle pocka på vår uppmärksamhet även under mer gynnsamma ekonomiska omständigheter. Dessa problem beskrevs bl.a. av pensionsberedningen, som för drygt ett år sedan avlämnade sitt slutbetänkande. Remisstiden gick ut i höstas. En parlamentarisk arbetsgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier arbetar sedan strax före jul med att dra upp riktlinjerna för ett förändrat pensionssystem. Förändringarna skall enligt gruppens direktiv leda till att systemet blir mer stabilt än dagens och dessutom stimulera arbete och sparande, något som ju är nödvändigt för tillväxt och därmed också för tryggare pensioner. Att arbetsgruppen kan komma fram till ett förslag som får en bred uppslutning i riksdagen hör till det mest angelägna för att utveckla och förbättra den generella välfärden i Sverige. Att de reformer som kan genomföras vid nolltillväxt antingen inte får kosta något eller finansieras genom besparingar på annat är i längden djupt otillfredsställande. Grunden för det mesta av vår välfärd består mindre i en aktiv fördelningspolitik än i nya resurser från en expanderande ekonomi. Det betyder inte att regeringen inte tagit initiativ till reformer. I vissa fall finns möjligheter till förbättringar utan att kostnaderna för den skull behöver öka. Ett exempel är husläkarreformen. I mitten av 1990 talet kommer alla svenskar att ha tillgång till en husläkare som de själva valt. På många platser i landet pågår arbetet för fullt för att åstadkomma detta. Regeringen kommer under våren att presentera en rapport som beskriver grunddragen i framtidens husläkarsystem. I stort kommer de att sammanfalla med de tankar som för snart 17 år sedan framfördes av folkpartiet liberalerna, Då, som nu, gällde att det främst var kontakten mellan vårdgivare och patient som behövde förbättras inom den annars ofta hyggligt fungerande sjukvården. De försök med husläkare som hittills genomförts tyder på att optimisterna haft rätt i mycket. Ett husläkarsystem ger nöjdare patienter och nöjdare personal utan att sjukvårdskostnaderna behöver öka. Sannolikt kan ett införande av husläkare leda till totalt sett lägre kostnader än om det gamla systemet bibehållits. Om ersättningsmodellen för husläkare utformas klokt så bör förutsättningarna också öka för en bättre tillgång på läkare i hela landet. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioner kostar stora summor pengar och leder ofta till att den berörda personen inte förmår komma tillbaka till arbetslivet. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen ytterligare resurser för att försäkringskassorna skall kunna köpa sjukvårdstjänster. Förslaget innebär konkret en ökning av bemyndigandet från nuvarande 500 miljoner per år till 700 miljoner per år. Allt tyder på att man på så sätt både kan spara pengar och åstadkomma en bättre service för de långtidssjukskrivna. Ett annat problemområde inom vården har länge varit de långa väntetiderna för några vanliga och angelägna behandlingar. Det har bl.a. gällt behandlig av gråstarr, höftleder och kranskärl. Väntetiderna har inneburit kostnader för olika samhällsorgan och lidande för patienten. Detta är bakgrunden till den s.k.vårdgarantin, som införts vid årsskiftet. Den gäller ett tiotal olika behandlingar och operationer. Jag vill bl.a. peka på att läget därmed förbättrats för patienter både med ''spektakulära'' och med mer ''grå'' sjukdomar. Etableringsfrihet kommer successivt att införas för läkare och tandläkare. Ersättningssystemet ses över för att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan privata och offentligt anställda vårdgivare. Det finns alltså områden där förbättringar är möjliga utan att kostnaderna stiger. Detta är ingen insikt som vi vunnit sedan vi kom i regeringsställning, men det är först nu som vi fått möjlighet att förverkliga förslag och reformer som det socialdemokratiska partiet motsatte sig eller förhalade. I några fall var den förra regeringen på väg åt rätt håll, även om det tog tid och krävdes mycket övertalning från oppositionen. Jag tänker bl.a. på arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Den stimulerar företagen till ökade insatser för att förbättra förhållandena för de anställda. Men det finns även i regeringspolitiken reformer som kostar pengar och som bör få göra så. Det gäller exempelvis aktiva arbetsmarknadsåtgärder och det kontanta stödet till de arbetslösa, förstärkningar för de sämst ställda pensionärerna och förbättringar för människor som lever i det glömda Sverige. Inom handikappområdet föreslår regeringen förstärkningar som är större än på flera decennier, reformer som socialdemokraterna inte orkade med ens under 80-talets långa och intensiva högkonjunktur. Reformer som dessa måste få kosta. Få saker är lika viktiga som förbättringar för dem i vårt samhälle som har det svårast. Insatserna måste betalas av alla oss vars problem är mer uthärdliga. Det är mot den bakgrunden som regeringen föreslår att möjligheterna att få delpension skall avskaffas och att de två första dagarna i en sjukperiod inte skall berättiga till ersättning. Utan dessa besparingar--eller andra som ger lika mycket--kommer vi inte att kunna genomföra några kostnadskrävande reformer. Principen bör vara att huvudsakligen friska människor som har ett arbete att gå till får avstå till de sämst ställda pensionärerna, de arbetslösa och de handikappade. När det gäller planerna på två karensdagar har protesterna varit många och ofta uppbackade av landets starkaste intresseorganisationer. Regeringen lyssnar förstås på sakargument, men låter sig inte påverkas av annonser och affischer med missvisande eller direkt felaktiga påståenden. Goda argument blir inte sämre av att de förs fram av enskilda debattörer, och usla argument blir inte bättre för att de framförs av stora och mäktiga organisationer. En bra regering skall stå för allmänintresset. Den skall inte gå i särintressens ledband. Regeringens planer kvarstår på att föreslå riksdagen att fr.o.m. 1993 införa två karensdagar i sjukförsäkringen i stället för den nuvarande ordningen med nedsatt ersättning till 75 % de första tre dagarna. I de inlägg som hittills förekommit i debatten har företrädare för de tre oppositionspartierna behandlat olika delar av den sociala välfärdspolitiken. I Birgitta Dahls inlägg, som i huvudsak handlade om Uppsala, finns det säkert en hel del av värde att ta vara på i den fortsatta debatten. Hon har dock valt att diskutera situationen i en kommun, sin egen hemkommun, snarare än de allmänna frågor som avgörs i den här riksdagen och som samtliga ledamöter har lättare att diskutera. Det jag erinrar mig om Uppsala kommun är att den fram till helt nyligen har styrts av partikamrater till Birgitta Dahl tillsammans med miljöpartiet, om jag inte minns alldeles fel. De ekonomiska problemen i Uppsala har möjligen något att göra med vem som har bestämt de senaste åren. Johan Brohult ställde en direkt fråga till mig om regeringen vill vara med och implementera regeringsförklaringen, om jag uppfattade frågan rätt. Det är självklart att regeringen implementerar regeringsförklaringen och kommer att fortsätta att göra detta. Gudrun Schyman visade sig vara väl underkunnig om elefanternas strids och kärleksliv. Men hon vill också diskutera den för riksdagen sannolikt viktigare frågan om situationen ute i kommuner och landsting och den servic som våra medborgare kan få. Det är förstås lätt att instämma i det som Gudrun Schyman konstaterar, att om barnomsorgen och äldreomsorgen är bristfällig så drabbar det förstås barn, ungdomar och äldre, men det drabbar också i första hand kvinnorna i vårt samhälle. Det är nu på gång en utveckling inom sjukvården i riktning mot mer valfrihet och mer konkurrens. Vi ser det som en huvuduppgift att bidra till en sådan utveckling. Inom socialförsäkringsområdet genomförs en rad förändringar som syftar till att förbättra trygghetssystemen. Dessa två huvuduppgifter på det sociala fältet kommer regeringen att genomföra. Sedan är det en annan sak om alla inslag inte applåderas av dem som helst vill slippa välja mella olika goda ting.

Herr talman! Jag tycker inte att det är det minsta felaktigt att exemplifiera utifrån verkligheten. Jag hoppas att Birgitta Dahl insåg att det inte var det jag sade. Jag påpekade bara att det kan vara svårt att föra en debatt mer i detalj om Uppsalaförhållanden här i kammaren. Jag noterar dessutom att jag tydligen hade rätt i bedömningen och påståendet att det hade varit ett betydande inflytande från socialdemokraterna i Uppsala under de gångna tre åren, dvs. under den senaste perioden. Då kan vi väl lägga den frågan åt sidan. Den större och viktigare frågan är förstås utvecklingen av välfärden. Birgitta Dahl och jag har tidigare haft tillfälle att diskutera kopplingen mellan välfärd och välstånd. Det är den kopplingen som hon nästan aldrig vill diskutera. Hennes inlägg är helt och hållet frikopplade från den ekonomiska situationen i landet. Ingen som hör Birgitta Dahl diskutera de här frågorna här i kammaren kan tro att hon gör det i ett samhälle där vi har en sjunkande bruttonationalprodukt. De brister som finns i samhället efter den 4 oktober, oavsett om de fanns där före den 4 oktober eller inte, är för Birgitta Dahl bara ett tecken på en borgerlighet som vill djävlas med medborgarna i det här landet. Jag är inte speciellt oroad över den agitationen, om Birgitta Dahl vill fortsätta med den. Jag tror att mycket få medborgare i vårt land kommer att känna igen sig i den. Till sist undrade Birgitta Dahl om handikappreformen. Även om det känns motbjudande är det så att man måste välja här i livet. Den här kammaren eller regeringen disponerar inte över obegränsade resurser. Därför måste man välja. För oss är det viktigare att genomföra en reform för de handikappade, för dem som har det svårast i vårt land, än att slå vakt om exempelvis en mycket låg självrisk i sjukförsäkringen. Birgitta Dahl kan göra en annan värdering, och om det är så att vi gör olika värderingar är det bara bra för den svenska demokratin att de redovisas så tydligt som möjligt.
Herr talman! Jag fick alltså bekräftat att regeringen nu har återvänt till att göra den här kopplingen. Det är de sjuka och de gamla som skall betala handikappreformen. Det accepterar inte handikapprörelsen själv. Man har enigt protesterat mot detta. Vi socialdemokrater accepterar det självfallet inte. Det rätta sättet att klara det här, och budgetunderskottet, borde vara att dra tillbaka de skattesänkningar som regeringen har genomfört och som bara ökar orättvisorna i samhället och inte på något sätt befrämjar tillväxten. Vad som hänt efter den 4 oktober är att regeringen har vidtagit en rad åtgärder som både förstör ekonomin och förutsättningarna för tillväxt och ökar arbetslösheten. Vårt budgetalternativ är 4 miljarder bättre netto sedan vi har satsat 7 miljarder på insatser för att skapa jobb och för att upprätthålla välfärden. Vårt alternativ visar att Carl Bildts enda väg inte bara är orättfärdig utan också helt onödig. Vårt altenativ befrämjar sysselsättning och tillväxt samtidigt som vi kan se till att klara jobben, rättvisan och välfärden. Detta är skillnaden.

Herr talman! Jag förstår inte varifrån Gudrun Schyman har fått tanken att vi i regeringen inte skulle diskutera olika ämnesområden mot varandra. Självfallet gör vi det. Allt det som jag har talat om handlar om prioriteringar. Vi måste väga alla anslag och alla sektorer mot varandra. Jag diskuterar för min del inte enbart de frågor som jag har den direkta föredragningsskyldigheten för i regeringen. När det gäller helhetssynen redovisas i den budget som framlagts i januari vad som händer med statens utgifter på det sociala området från detta budgetår till nästa budgetår. Om Gudrun Schyman har läst den vet hon att kostnaderna ökar i storleksordningen 14 miljarder, från något mindre än 200 miljarder till något över 300 miljarder. Detta är en ökning även i fasta termer. Det sociala området får inte minskade resurser. Gudrun Schyman kan resa sig hur många gånger hon vill i riksdagens bänkar och hävda att det pågår en social nedrustning. Pengamässigt är det inte så. Det beror i stor utsträckning på att utgifterna på pensionssidan ökar kraftigt. Ett av de områden som får kraftigt ökade resurser är förstås det sociala fältet.

Herr talman! Som det framgår av regeringsförklaringen skall det under mandatperioden successivt införas etableringsfrihet för läkare. Det kommer också att ske på tandläkarområdet. En fråga som kommer att diskuteras i de sammanhangen är ersättningssystemen, dvs. Jag fick intrycket av Johan Brohults inlägg att han såg frågorna frikopplade från varandra. Det gör inte regeringen.

Herr talman! Frågan om hur vi organiserar sjukvården och hur vi betalar personalen, där läkarna naturligtvis är viktiga, har betydelse för vilken sjukvård vi får och hur mycket valuta vi får för skattepengarna. Jag tror dock att man bör föra en något mer nyanserad diskussion om detta än Leif Bergdahl gör med de räkneexempel som han tog upp. Jag tror också att man på flera håll behöver mera av prestationsersättning, i första hand kanske på kliniker m.fl. som bedriver verksamhet. På flera håll i landet, bl.a. i det landsting som ligger närmast Riksdagshuset, pågår nu sådana försök, som Leif Bergdahl väl vet. För flera av de kirurgiska specialiteterna i Stockholms läns landsting kommer man detta år att ha en ordning där kliniken egentligen inte har någon egen budget, utan får resurser efter hur många operationer som genomförs. Jag är ganska övertygad om att de försöken kommer att leda till en kraftigt ökad produktivitet. Det är ett bra sätt att se till att vi får mer valuta för skattepengarna. Vad gäller andra delar av sjukvården -- jag tänker då i första hand på husläkarssystemet -- är jag inte alls övertygad om att detta är en bra modell. Vi kommer att ha husläkare här i landet, men inte i akt och mening att dessa skall få så många besök som möjligt, utan meningen är att besöken skall vara ett sätt för människor att få hjälp att bibehålla eller återställa hälsan. Det är mycket stora skillnader mellan hur ofta människor går till doktorn i olika länder. Jag tror att Leif Bergdahl känner till detta. Det finns nivåer på 13--14 besök om året i något av de länder som Leif Bergdahl nämnde som ett föredöme. Det finns också länder där nivån är som i Sverige, 2,5--3 besök per år. Det finns ingenting som tyder på att hälsan skulle var 5--6 gånger bättre i de länder där människor går till doktorn varje månad i stället för en gång i kvartalet. Det är därför jag själv, Läkarförbundet och många andra har föreslagit att husläkarna i huvudsak skall få betalt efter hur många patienter de har ansvar för och i mindre utsträckning efter hur många besök som görs. Det är också den ordning som finns exempelvis i Storbritannien, där man ju har lång erfarenhet av husläkarsystemet. Där är utvecklingen nu, sedan 1989, att man har utökat den andel som utgör ersättning per patient och minskat den andel som är prestationsersättning. Den fråga som väcks av Leif Bergdahl är mycket väsentlig för hur vi skall få ut så mycket som möjligt för våra skattepengar i sjukvården. Men diskussionen kan föras något mer nyanserat än Leif
Herr talman! Jag tackar Bo Könberg för detta svar. Jag hann inte förut referera de försök som har utförts på min klinik, thoraxkirurgikliniken på Karolinska sjukhuset. Där införde man 1991 i januari ett bonussystem. Normalt görs 900 öppna hjärtoperationer per år. Man gjorde upp med olika personalkategorier att om ytterligare 125 hjärtoperationer gjordes skulle alla få 5 % extra lön. Det innebär att anställda inom alla kategorier kommer att få 5 %extra i februari i år, från professorer till vaktmästare. Vad hände då? Jo, i stället för att göra 125 extra operationer gjorde man 211 extra operationer. Man bjöd landstinget på 86 extra operationer. Hur gick då detta till? Blev det mycket bråk mellan olika personalkategorier? Nej, tvärtom visade det sig att det blev mycket god sammanhållning mellan olika grupper. Alla ville producera mycket, och det blev ett mycket gott förhållande mellan intensivvårdsavdelning och kirurgklinik. Jag vill inte plädera för att läkarna skall ha förtroendet, utan jag vill att saken skall diskuteras och utredas och att man skall införa systemet för samtliga patientkategorier. I det husläkarförslag som Läkarförbundet har framlagt ingår ju att 30 % skall vara prestationsersättning. Jag tror att vi skall ligga någonstans där -- helst skall det kanske vara något mer i prestationsersättning. Vi har nog en uppfattning som är likartad Bo Könbergs. Största delen skall vara en fast ersättning, men det skall finnas en morot. -- När det gäller tandläkarna är ungefär 30 % av lönen prestationsersättning i dag.

Herr talman! Det skall bli intressant att lyssna på fortsättningen av Eva Zetterbergs inlägg, eftersom vänsterpartiet nu vädjar till Ny Demokrati att det partiet skall opponera mera. Vi får väl se vad den samlade oppositionen kommer att föreslå på de här områdena som engagerar Eva Först och främst vill jag säga att jag naturligtvis är tacksam för att det finns någon inom oppositionen som observerar de många goda förslag som finns i regeringens budgetproposition, trots det svåra ekonomiska läget. Jag är uppriktigt glad över att Eva Zetterberg tog upp detta, även om det i och för sig skedde som avstamp för kritik mot regeringen för andra saker. Men icke desto mindre är jag glad över att de positiva sakerna observerades. När det gäller återstoden av Eva Zetterbergs inlägg är jag litet förbryllad över att hon i likhet med Birgitta Dahl så totalt bortsåg från att det finns vissa smärre -- för att uttrycka det försiktigt -- ekonomiska problem i Sverige. När Eva Zetterberg undrar varför regeringen kan hitta på sådana saker som att inte i år höja barnbidragen, att inte i år förlänga föräldraersättningen eller att inte i år införa en havandeskapsersättning -- något som inte finns för närvarande -- vill jag säga att det för Eva Zetterbergs del naturligtvis sker helt frikopplat från den värld som finns utanför denna kammares väggar. Och då Eva Zetterberg går vidare och föreslår att man skall återinföra de gamla reglerna för sjukförsäkringen före den 1 mars, så gör hon det i ett läge där massmedia uppger att den förändringen skulle ha sparat 5 à 6 miljarder kronor. Omvänt innebär vänsterpartiets förslag på den här punkten att man lastar på sig utgifter i samma storleksordning, utöver de ekonomiska problem som finns i dagsläget. Eva Zetterberg protesterar förstås också mot vad som föreslagits när det gäller karrensdagarna. Hon säger vidare att det är viktigt att vi skall ha ett lågt högkostnadsskydd. Jag tror att regeringen har gjort vad den kunnat för att tillmötesgå detta önskemål genom att högkostnadsskyddet, efter det att i två år legat stilla på 1 500 kr. nu enligt förslag för nästa år höjs med bara 100 kr., alltså till 1 600 kr. Det är en medveten satsning på en fördelningspolitiskt bra profil, dvs. att de som är sjuka mycket inte skall drabbas med mer än med det beloppet. När det gäller ålderspensionärerna och önskemålet om att höja grundpensionerna vet alla i denna kammare att det är en mycket dyr reform. Pensionsberedningen beräknade kostnaderna för en av de tänkbara modellerna till mellan 10 och 12 miljarder kronor per år. Detta ville Eva Zetterberg finansiera via löntagarfonderna. Jag vill därför informera kammaren om att löntagarfonderna i dagsläget uppgår till i storleksordningen 20 miljarder. De skulle inte räcka särskilt länge om de skulle användas till löpande konsumtion, vilket Eva Zetterberg föreslår. Man kan möjligen säga att det bara är en liten del av arbetstagarna som använder möjligheten till delpension, men regeringens förslag på den här punkten innebär samtidigt efter fyra fem år en årlig besparing på bort emot 2 miljarder kronor. Det tycker inte jag är att förakta.
Herr talman! Jag skulle inte klaga till regeringen om man genomgående gjorde stora besparingar för att, som man säger, få fart på Sverige. Jag och alla andra i denna kammare vet emellertid att man samtidigt medger stora lättnader för andra grupper. Ni har föreslagit, och det är antaget, sänkt förmögenhetsskatt och en rad andra åtgärder som visar att man faktiskt är villig till omfördelning och att se till att inte alla får det sämre. Det finns således resurser att ta av om man vill prioritera på ett annat sätt. Det finns möjligheter att finansiera pensioner via löntagarfonder. Vårt parti har anvisat samma väg som man har använt beträffande föräldrapenningen. Om det inte finns andra pengar att tillgå skulle man kunna sänka pensionerna för dem som har den högsta pensionen. Man skulle t.ex. kunna sätta taket vid 185 000, för att på så sätt minska de stora skillnader som i dag finns mellan olika pensionärsgrupper. Avslutningsvis vill jag tala om för Bo Könberg att jag dagligen får samtal från människor i min närmiljö som säger att de är intresserade av systemförändringar men att de aldrig kunde ana vidden av de förändringar och försämringar som regeringen är villig att ge sig in på. Det är något som övergår verklighetens människor och som de aldrig hade kunnat föreställa sig.

Herr talman! Jag fick frågan om när vårt parti avser att stödja den sittande regeringen, när vi avser att stödja socialdemokraterna och när vi tänker opponera oss. Jag framhåller att vi inte tänker opponera oss för opponerandets egen skull. Vi kommer endast att göra det i de fall då vi tycker att vi har något att komma med. Som ni säkerligen har noterat stöder vi oftare regeringen än den socialistiska oppositionen, men det sker långt ifrån alltid. Vi tycker inte att regeringen alltid har rätt och att socialdemokraterna alltid har fel. Det har faktiskt hänt att vi har gjort tvärtom. Jag vill naturligtvis inte föregripa vad som komma skall, utan jag vill se vad man har kommit fram till i utskottsarbetet innan jag säger för mycket och knyter upp oss. Det finns ett par viktiga frågor där vi kommer att diskutera med socialdemokraterna. Det gäller nu sjukvården. I frågan om barnbidraget tyckte vi i vårt parti att det låg mycket i vad socialdemokraterna och vänsterpartiet ansåg och att man skulle kunna genomföra detta. Det hände emellertid något på det ekonomiska planet som vi inte kunde överblicka. 1 miljard medföljde att räntan gick upp 6 %. Vi blev tvungna att anpassa oss till verkligheten. En annan fråga i vilken vi måste ta hänsyn till om vi måste göra en analys av vad som är bra och dåligt, är frågan om karensdagarna. Vi var tidigare inne på att införa två karensdagar. Nu föreligger en mängd utredningar om att man kanske inte sparar några pengar. Min partichef har därför sagt i intervjuer att vi förbehåller oss rätten att när det här materialet är presenterat att göra en ekonomisk kalkyl. Sedan skall vi återkomma och ta ställning i frågan. Det tycker jag är ett riktigt sätt att se på detta. Man måste först räkna ut vilken vinst man gör, och sedan väga den mot eventuella nackdelar innan man tar ställning. Då det gäller prestationsersättningarna verkar det som om regeringen och vårt parti är på ungefär samma våglängd. Där avvaktar vi vad arbetet i utskotten ger vid handen. Det blir samma sak med de motioner jag har diskuterat här i kammaren. Vi får se vad utskotten kommer fram till innan vi tar ställning till vilket alternativ vi skall stödja. Förhoppningsvis kan vi t.o.m. få breda majoriteter för en hel del av dessa förslag.

Herr talman! Låt mig omedelbart gå in på det danska systemet. När man varit hemma med karensdagar visade det sig att de tidigare fallen av kort sjukfrånvaro blev längre. Man stannade hemma längre, och det blev därigenom ökade kostnader. Jag har haft kontakt med företrädarna i Danmark och fått detta bekräftat. Därför ändrade man systemet och tog bort karensdagen. När det gäller kostnader inom socialförsäkringen, Bo Könberg, borde ni ägna mycket stor tid åt fallen med lång sjukfrånvaro. Det är där de stora kostnaderna ligger. För en arbetsgivare är det mycket angeläget att man får ner antalet korttidsfall. Det är då man saknas på arbetsplatsen. När den långtidsjuke kommer tillbaka är den personen närmast till besvär, eftersom han är redan är avförd ur rullorna. Där finns pengar att hämta. 15--20 % av kostnaderna är fall av kort sjukfrånvaro, och ca 80 % är fall av lång sjukfrånvaro. Där bör vi sätta in stötarna. Detta med karensdagar ligger djupt i folksjälen. Det kommer att bli en storm när det blir nya löneförhandlingar efter Rehnbergsavtalet, som har inneburit en dämpning av kostnaderna. Det kommer att bli stora svårigheter under avtalsförhandlingarna, och det är Bo Könberg lika medveten om som jag. Det oroar. Skapa inte större oro än vad som är nödvändigt!
Herr talman! Först återigen till frågan om Danmark. Eftersom uppgifter cirkulerar omkring tog jag mig orådet före att be riksförsäkringsverket att tala med sina danska kolleger, budgetdepartementet m.fl., och undersöka om det var sant som påstods, nämligen att danskar var helt annorlunda än andra människor på det viset att de skulle reagera helt tvärtemot ekonomiska incitament. Den rapport vi fick efter ett tag visade att det inte var så. Danskar var ungefär som vanliga människor. Är det så att Doris Håvik inte tror på vad jag säger, kan hon bl.a. i sin egenskap av styrelseledamöt i riksförsäkringsverket be verkets internationella sekreteriat att berätta om sina erfarenheter från Danmark. Tror hon inte heller på dem kan hon gå till den rapport om utvecklingen i fråga om sjukfrånvaron som beställdes av det danska socialministeriet 1985 och vars första del publicerades 1986. I denna rapport drar man bl.a. slutsatsen att om man skulle avskaffa den karensdag man införde för några år sedan, skulle kostnaden belöpa sig till mellan 2,3 och 2,7 miljarder danska kronor för samfundet i sin helhet i 1985 års danska löneläge. Kanske kan vi slippa det danska exemplet i den fortsatta debatten annat än som ett argument för karensdagarna och inte mot. Doris Håvik har fel på den punkten. Däremot har hon helt rätt i att det är en oerhört angelägen uppgift att försöka göra något åt de långvariga sjukfallen. Jag har dock litet svårt att se vad det är i karensdagarna som gör att man inte också skulle kunna ägna sig åt de långvariga sjukfallen. Det låter på Doris Håvik som om detta vore två alternativ: antingen inför man karensdagar i Sverige, eller också engagerar man sig för korta och långa sjukfall. Jag ser det inte som alternativ, utan regeringen ägnar sig åt bägge frågorna. Vi gör detta bl.a. genom att vi som opposition har drivit fram den sjuklön vi har infört från årsskiftet och som ökar arbetsgivarnas intresse för förhållandena på arbetsplatsen. Vi gör det genom att vi har stött förslagen om rehabiliteringsansvar för arbetsgivarna och genom att i årets budgetproposition föreslå en ökning från 500 milj.kr till 700 milj.kr. av försäkringskassornas anslag för inköp av tjänster för rehabilitering av framför allt dem som riskerar att bli långtidssjukskrivna. Vi gör det också genom att ändra den arbetsskadeförsäkring som driver in många människor i långtidsfrånvaro och i förtida pension.
Herr talman! Varför är detta med karensdagar så angeläget? Jag påstår att det kommer att bli en besparing på ungefär 2 miljarder, och Bo Könberg påstår att det kommer att bli en besparing på 4 miljarder. Men i dagens läge med en sänkning av ersättningen för de tre första dagarna, rör det sig i runda siffror om 5,9 miljarder. Varför är ni då angelägna om att få en mindre besparing än vad ni har i det system som nu finns? Jag skulle också vilja ta upp en annan sak. Människor som arbetar t.ex. i livsmedelsindustrin, inom sjukvården och på daghem kan inte gå till arbetet när de är förkylda och när de sprider infektioner, utan de måste stanna hemma. Dessa människor drabbas hårt av systemet med karensdagar. De har inte ett öre i ersättning. Om man däremot t.ex. arbetar i riksdagen eller på ett kontor har man betydligt lättare att gå till sitt arbete. En byggnadsarbetare går inte ut på ett bygge om han har feber, men det kan man göra på andra ställen. Jag varnar för karensdagarna och tar den debatten i samband med avtalsrörelsen. Jag tror faktiskt, med den kännedom jag har om Bo Könberg, att denna oro finns också hos honom. Det kan nämligen bli en explosion och stora bekymmer på arbetsmarknaden. Varför är karensdagarna så angelägna? Jag hade för inte så länge sedan ett samtal med SKF:s koncernchef, som sade: Varför skall vi ha karensdagar? Det är ingen angelägenhet för oss. Det finns inte på dollar-området, det finns inte på D-mark-området, och det finns inte heller på yenområdet. Det är ju på detta sätt de har sina affärer upplagda. Just därför vill jag uppmana Bo Könberg att kasta detta förslag -- som jag tror ännu så länge bara existerar i form av en skiss -- i papperskorgen. Det är ett mycket gott råd från en -- som Bo Könberg välvilligt har sagt -- erfaren socialpolitiker.